Fru talman! Det är naturligtvis ovanligt att en enskild ledamot protesterar mot ett utskottsbeslut att skjuta ett ärende till en annan termin, men det är också ovanligt anmärkningsvärt handlat av det här utskottet, för att inte säga att det är ovanligt tadelvärt handlat. Ärendet handlar i och för sig inte om någon särskilt stor sak —- vad det gäller är förbud mot amatörboxning. Det är inte någon ny motion, utan samma motion har ju förekommit flera gånger tidigare. Det som är anmärkningsvärt är att utskottet då ärendet tidigare behandlats alltid uttalat att det är kolossalt viktigt att iaktta de regler som riksdag och regering kom överens om år 1969 på initiativ av en medicinsk nordisk expertkommitté. Skulle man inte ha iakttagit de reglerna, skulle ju utskottet ha kunnat säga att amatörboxningen skulle förbjudas. Därför har man tryckt ocrhört hårt på att det är den omständigheten som gör att denna boxning får fortsätta. Nu har emellertid, såsom utskottets ledamöter vet, Boxningsförbundet i cyniskt förakt, inte bara för beslutet av riksdag och regering, utan också för ungdomens hälsa, på det mest flagranta sätt brutit mot de bestämmelserna på flera punkter, men speciellt på en punkt, och därtill en av de viktigaste, nämligen att man inte skall få tävlingsboxas före 17 års ålder. Åldersgränsen var tidigare satt vid 16 år, men riksdagen och regeringen beslöt att höja den gränsen till 17 år. Nu har Boxningsförbundet sänkt den gränsen till 15 år. Det innebär att ett antal ungdomar skall slås sönder och deras hjärnceller förstöras, och det struntar kulturutskottet i. Kulturutskottet borde nu ha slagit näven, inte i ansiktet på en medmänniska, som man gör i boxningen, utan i bordet, och sagt ifrån att så här får det inte gå tillt Det ansvaret har inte kulturutskottet kunnat leva upp till. Sedan är det naturligtvis fiffigt att skjuta upp behandlingen av den här motionen tills jag är borta ur riksdagen. Det brukar ju vara jag som slåss mot det här våldet. Det är naturligtvis utskottet helt obetaget, men det är litet mera anmärkningsvärt att utskottet struntar i vad man sagt tudigare och struntar i ungdomarnas hälsa. Utskottet är inte heller särskilt arbetstyngt. Tittar man på de utskottsbetänkanden som ges ut finner man att kulturutskottet har tunna häften. medan andra utskott har ungefär tre gånger så mycket. 'Det kan alltså inte vara arbetsmängden som är skälet, utan det har funnits speciella skäl till att man vill skjuta upp behandlingen av den här motionen. Jag har, fru talman, av naturliga skäl inget yrkande. Jag kommer över huvud taget aldrig mer att framställa något yrkande i det här ärendet i denna församling.

Fru talman! Det var rätt hårda ord som herr Sjöholm fällde om utskottet i den här frågan. Han ansåg att det var tadelvärt att vi inte hade tagit upp den här frågan i kammaren under vårsessionen. Han ansåg att vi inte har tagit så allvarligt som vi borde på ärendet och beklagade att han inte kan vara med vid behandlingen av den här motionen när den kommer upp i höst. Låt mig inför kammaren ändå redovisa några av de skäl utskottet stött sig på när vi fattat detta beslut. Vad herr Sjöholm säger om arbetsbelastningen för utskottets det får stå för hans räkning. Vi kan konstatera att vi tidigare i dag har haft en debatt om kulturfrågor från tidigt på morgonen ända till middagspausen. Det är kanske inte alltid antalet sidor I betänkandena som avgör huruvida et utskolt är arbeistyngt eller inte. Jag låter herr Sjöholms påstående stå helt för hans räkning. Låt mig bara konstatera — vilket vi har gjort i olika sammanhang — att det till det här riksmötet har kommit in ett rekordartat antal motioner. Kulturutskottet har inte varit utelämnat utan även vi har fått många motioner, vilket bevisas av att vi har föreslagit riksdagen att till hösten skjuta upp 35 motioner, som vi avser att behandla då. | Men det finns en mycket tyngre vägande anledning till att vi föreslår riksdagen att till hösten skjuta upp just den motion som herr Sjöholm tar upp. Anledningen är inte på något sätt att vi tar lätt på de frågor som herr Sjöholm aktualiserar i motionen. Han har gjort detta under många år och för min personliga del förstår jag helt och fullt att han slåss för sin uppfattning i dessa frågor. Jag respekterar honom för detta. Men saken är den att vi från Riksidrottsstyrelsen har begärt korten på bordet i den här frågan. Vi vill höra varför de har intagit den här ståndpunkten. Det är inte Boxningsförbundet som skall angripas för sin uppfattning, den uppfattning förbundet företräder i den här frågan har man hävdat länge, men man har nu gått till Riksidrottsstyrelsen och begärt att få en ändring av åldersgränsen så till vida att ungdomar skall få börja boxas när de är yngre än 17 år. Boxningsförbundet vill ha åldersgränsen sänkt till 15 år. Detta har Riksidrottsstyrelsen gått med på. Det är det herr Sjöholm tar upp i debatten och säger att vi borde beakta. Vi har kontaktat Riksidrottsstyrelsen och begärt att den inför utskottet skall förklara sig i den här frågan. Vi har inte kunnat ordna detta sammanträffande — av vissa skäl — eftersom Riksidrottsstyrelsen vid sin uppvaktning inför utskottet vill ta med den medicinska expertis som den stött sitt beslut på. Därför, herr Sjöholm, har utskottet tagit den här ståndpunkten. Låt mig, samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets förslag, sluta med att konstatera att oberoende av om herr Sjöholm finns i kammaren i höst eller ej kommer kulturutskottet, det kan jag försäkra, att behandla den här frågan lika seriöst.
Fru talman! Det hedrar mig naturligtvis att utskottets talesman litet grand diskuterar möjligheterna att ta annorlunda på frågan om jag är här. Sedan sade herr Norrby att vi här har diskuterat kultur från morgon till kväll. men då börjar tydligen morgonen kl. 12 för kulturutskottet, för det var då vi började behandla utskottsbetänkanden. Rent allmänt sett är väl det ändå otillfredsställande att det efter omläggningen av arbetsterminerna kan finnas motioner som kommer upp till behandling när motionären inte är kvar i riksdagen — om det är jag eller någon annan är helt egalt — och inte kan försvara det eller tela för det. Det hade inte varit svårt för utskottet att behandla motionen, eftersom ni har behandlat den flera gånger förut. Ni kunde ju även i år bara ha sagt blaha och ingenting mer. Det hade formellt varit litet bättre, menar jag. Ni kunde ha sagt precis detsamma som alltid och just framhållit att det är väldigt viktigt att man håller på reglerna. Men = Nr 133 nu har man på det mest flagranta sätt brutit mot dem. Man har ju brutit Torsdagen den mot de bestämmelser som justitieministern talade om i propositionen 20 maj 1976 när han sade att om inte dessa bestämmelser följdes, skulle man ta upp frågan till omprövning om man inte kunde lagstifta om ett förbud. Uppskov med För en kort tid sedan riktade jag en interpellation till justitieministern, — behandlingen av och då sade han att man kunde överväga ett förbud men att han ville — motion om förbud avvakta utskottets ställningstagande. Så struntar utskottet i saken och — mot amatörboxning skjuter på den. Det seriösa är att skydda ungdomen genom den här bestämmelsen om att man måste vara 17 år. Men kulturutskottet slumrar bara vidare i sitt elfonbenstorn.
Fru talman! Tydligen vill herr Sjöholm ha en snabbehandling av den här motionen, även om utskottets svar råkar bli ett blaha. Personligen är jag intresserad av att få en genomlysning av frågan, och därför har jag biträtt den uppfattningen att vi bör skjuta på motionen till hösten, så att vi får ta del av den medicinska sakkunskapen och Riksidrottsstyrelsens inställning. Jag trodde faktiskt att herr Sjöholm också var intresserad av att få en seriös behandling av motionen, men jag har kanske fattat herr Sjöholm fel.
Fru talman! Den medicinska sakkunskapens inställning behöver man inte avvakta, herr Norrby. Den är redan klar och, den går totalt och överväldigande mot boxningen. Kulturutskottet måste väl ändå ha uppsnappat något av allt det som kommit fram den vägen.

Fru talman! Jag kan instämma i vad herr Norrby sagt. men redan när herr Sjöholm började tala kände jag att jag gärna ville rikta — det är kanske sista gången vi möts i en debatt — ett tack till honom för den tid han har varit här i riksdagen och för vad han gjort på just det här området. Vi kom samtidigt till riksdagen, jag vet inte heller om jag själv kommer tillbaka 1 höst, och jag förstår att herr Sjöholm kan känna en viss bitterhet över att han inte får fullfölja den här motionen. Jag skrev emellertid redan i början på hans motioner mot boxningen och har också haft någon reservation i vårt utskott, och jag delar hans synpunkter i den här frågan. Men herr Sjöholm vet också att det han gjort resulterat i en viss framgång. Det är riktigt att medicinska experter har gett honom rätt, och jag vill också understryka vad herr Norrby sade, nämligen att det inte är så att vi i utskottet betraktar den här frågan som oväsentlig, utan vi hoppas verkligen att lösningen av den sker i den riktning som herr Sjöholm syftar till. Jag vill också gärna understryka att det — även om herr Sjöholm säger | 1 sådant som jag uppfattar som överdrift och talar om att utskottet struntar i saker och ting och svarar blaha — ändå är oerhört trevligt med lNitet färg i debatten och roligt med en talare som talar utan manuskript.

Fru talman! Jag skall nu tala om svartbyggen.

Denna riktar sig nämligen inte främst mot själva svartbyggena, som är oacceptabla för samhället och som kan föranleda rivning eller återställande. I dessa fall skall rivningen anses vara tillräcklig påföljd. Nej, det som kan föranleda den nya hårda bestraffningen är de fall där inte den byggande i vederbörlig ordning begärt eller avvaktat byggnadslov. Det är således ouppmärksamheten som skall bestraffas, dvs. den brist på uppmärksamhet mot myndigheten som ligger i att inte avvakta den ofta omfattande och tidsödande byggbyråkratins behandling av det aktuella byggnadsärendet. Det bör observeras att det i dessa fall kan vara fråga om byggnadsåtgärder som i efterhand skulle kunna bli godkända av byggnadsnämnden I kommunen. Tilläggsavgiften avser inte bara de fall då helt nya byggnader uppförs. Har man byggt till eller byggt på kan det bli en kraftig tilläggsavgift. Det kan exempelvis gälla då man bygger till en veranda, sätter upp en takkupa, tar upp ett nytt fönster, bygger om en lekstuga eller inreder ett garage till verkstad. Den egnahemsägare som exempelvis bygger till en veranda på 15 kvadratmeter utan byggnadslov kan alltså enligt regeringens förslag få komma att betala en tilläggsavgift på 6 000 kr. Siffran skulle kunna vara 7500 kr., om man nu multiplicerar 15 med 500, men det står i lagen att de tre första kvadratmetrarna inte skall räknas. Man vet bara inte om detta gäller i det här fallet. Frågan är om en veranda är våningsyta. Den är exempel på fall då det är svårt att veta hur lagen skall tillämpas. Detta är med andra ord svårtolkat. Det hjälper inte heller att verandan kan accepteras ur kommunens synpunkt, eller att byggnadsnämnden hade beviljat byggnadslov om sådant hade sökts. Den ohörsamhet som ligger i att inte söka byggnadslov skall kosta stora slantar. Lagrådet var mycket kritiskt mot regeringens förslag om tilläggsavgift. Lagrådet säger i sitt yttrande: ”Denna avgift kommer följaktligen i huvudsak bara drabba sådant byggande som vid prövning i efterhand anses kunna godtas. Men som tidigare anförts innebär överträdelsen i dessa fall många gånger endast den ordningsförseelsen, att den byggande inte "på förhand har försäkrat sig om byggnadslov till en fullt acceptabel byggnadsåtgärd.

Nu skall det sägas att departementschefen blivit påverkad av lagrådets yttrande beträffande tilläggsavgiftens konstruktion, beträffande sättet att bestämma avgiften samt beträffande frågan om att prövningen om tillläggsavgift läggs på allmän domstol. Det har vi noterat med tillfredsställelse. Men departemenischefen lät inte tilläggsavgiften utgå som princip och ersättas av en särskild påföljd. Därför är vår uppfattning, såsom vi framför i vår reservation, att vi bör få ett nytt förslag. Jag vill också påpeka svårigheten för den vanlige medborgaren att förstå de omfattande och svårbegripliga byggnadslovsbestämmelserna. Det blir allt svårare att informera sig om det ökande antalet krångliga och oklara regler och paragrafer. Och därtill kommer nu ett nytt sanktionssystem med hot om dryga avgifter. Flera remissinstanser har också i den remissomgång som föregåu förslaget framhållit att byggnadslovskravet är svårtolkat. Som det anförs i motionen 2467 av herr Schött m.fl. måste byggnadslovsbestämmelserna utformas enkelt och entydigt. Även beträffande byggnadslovskravets omfattning bör vi alltså få ett nytt förslag. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen. Slutligen vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att svårigheterna att förstå och tolka alla de här lagarna och paragraferna kräver stora informationsinsatser. Det har herr Åkerfeldt m.fl. och herr Hägelmark m.fl. motionerat om. Alla i utskottet har instämt i detta, och i betän nm. in.

Fru talman! Civilutskottet tillstyrker i huvudsak propositionen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande. Men som vi har hört här av herr Wennerfors har moderaterna en reservation, där de yrkar avslag på hela propositionen och begär ett nytt förslag till hösten. Varför vill då reservanterna avslå propositionen” Jo, de säger att den har två brister. Den ena är att bland påföljderna finns en tilläggsavgift. I princip vill de byta ut den mot straff — böter eller fängelse i högst två år. Den andra bristen är, menar reservanterna, att det samtidigt borde föreligga ett förslag till enklare och klarare regler om byggnadslov. Får jag, fru talman, börja även jag med att tala något om tilläggsavgifter och straff och först helt kort referera propositionsförslaget i anslutande deiar. Propositionen innebär bl.a. att bestämmelserna om straff för överträdelse av byggnadsförfattningarna med vissa undantag upphävs och ersätts med ett avgiftssystem, som herr Wennerfors sade, nämligen byggnadsavgift, särskild avgift och tilläggsavgift. Tilläggsavgift skall utgå till-' sammans med byggnadsavgift när det är fråga om sådant olovligt byggande som det är särskilt angeläget att motverka — vi brukar i vanligt tal kalla det för kvalificerat svartbygge. Tilläggsavgift skall utgå t.ex. då någon utan lov uppför en ny byggnad, gör en till eller ombyggnad eller river en byggnad. Byggnadsavgift skall beslutas av byggnadsnämnden och är fyra gånger den kommunala byggnadslovstaxans normalbelopp för åtgärden. Tilläggsavgiften däremot beslutas av allmän domstol på talan av allmän åklagare och är en mer kännbar påföljd — den skall I princip utgå med 500 kr. per kvadratmeter våningsyta. Ett svartbyggt fritids eller bostadshus om 100 kvadratmeter kan alltså dra med sig en tilläggsavgift på 50 000 kr. Förslaget i propositionen innebär också alt byggnadsnämnden får betydligt bättre möjligheter att genom föreläggande eller handräckning få bort eller ändra vad som byggts utan lov. Lagförslaget har lagrådsbehandlats. Det förslag som regeringen remiltterade till lagrådet byggde ytterst på en remissbehandlad departementspromemoria. Förslaget i lagrådsremissen innebär att också tilläggsavgilt skall kunna bestämmas av byggnadsnämnd efter angiven schablon. Avgiften fick nedsättas eller efterges om det förelåg särskilda skäl — den frågan skulle dock prövas av länsstyrelsen efter besvär över byggnadsnämndens avgiftsbeslut. Som princip skulle gälla alt om rättelse skedde skulle tilläggsavgift inte utgå. Lagrådet konstaterade att avgiften därmed i huvudsak bara skulle drabba sådant byggande som man i efterhand kunde godta. Lagrådet ansåg att i dessa fall överträdelser sålunda inte rört de materiella bestämmelserna. Detta kallade lagrådet för en ordningsförseelse. Den höga tilläggsavgiften skulle då inte stå i rimligt förhållande till den underlåtenhet som den byggande gjort sig skyldig till. För det fall åter att det olovligt byggda måste bort skulle den byggande ofta drabbas av en kännbar ekonomisk förlust. Den förlusten — ansåg lagrådet — skulle tillsammans med byggnadsavgiften i allmänhet vara en tillräcklig sanktion. Om emellertid ett mer betydande allmänt intresse hade kränkts eller om man byggt utan lov uppsåtligen eller av grov vårdslöshet, borde det dock finnas en särskild påföljd — en påföljd som enligt lagrådet inte kunde bestå av en schablonmässigt bestämd avgift. På den grunden och med hänsyn ull att rättssäkerheten krävde handläggning inför domstol föreslog lagrådet att tilläggsavgiften för de kvalificerade fallen skulle bytas ut mot ett straff — böter eller fängelse i högst två år. För att sanktionen skulle bli tillräckligt effektiv borde emellertid domstolen vid sidan av straffet kunna döma ut en straffavgift — av samma storlek som tilläggsavgiften och med möjlighet för domstolen att med "hänsyn till omständigheterna nedsätta eller efterge betalningsskyldigheten. Det här avsnittet i lagrådsyttrandet har tydligen motionärerna hittat. I motionen — tredje styckets början — säger man att förslaget om tillläggsavgilt leder till orimliga konsekvenser. Man citerar till stöd för sin mening ett lämpligt avsnitt ur lagrådets yttrande över det ull lagrådet remitterade förslaget. Därefter citerar man lagrådets förslag om att en av byggnadsnämnd beslutad avgift bör bytas ut mot ett av domstol bestämt straff. Men av någon anledning avbryter man citatet mitt i tredje "stycket på s. 237 i det i propositionen återgivna yttrandet och glömmer att citera lagrådets uppfattning att straffet, för att bli effektivt, också bör kombineras med cen straffavgift inom samma skala som tilläggsavgiften. Därmed upphör motionärernas argumentering för ett straff utan straffavgift. Och därmed tycks motionärerna också ha slutat läsa propositionstexten. Det finns i alla fall inte den minsta antydan om att man läst det regeringsprotokoll på s. 275-297 i propositionen som slutar med den . hemställan till riksdagen som vi nu har att behandla. Då skulle man ju insett att bostadsministerns förslag nu gäller att tilläggsavgiften skall beslutas av domstol och att domstolens roll inte är begränsad till att mäta antalet svartbyggda kvadratmetrar och multiplicera med 500. Vad säger nu reservanterna när de upptäcker att motiveringen inte var hållbar och inte ens innehåller fullständiga citat? Jo, man noterar —- nedtill på s. 10 i betänkandet — att lagrådets förslag inte följts. Att lagrådets yttrande gällde något annat och att lagrådets förslag var ett annat än det citerade har tydligen inte gjort något intryck. Sedan konstaterar reservanterna att det kan bli möjligt att ta ut tilläggsavgift också om man tvingas återställa det byggda. Ja visst — men det står klart i propositionen att frågan om tilläggsavgift i de fall då rättelse sker skall bedömas ”mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenserna därav för den mot vilken kravet riktas”. Eller är det något annat man vill? Antag att den som byggt utan lov sålt huset och att rättelse sedan tvingats fram. Rättelsen drabbar den nye ägaren. Den som byggde svart drabbas inte, och han kan väl därför få påföras tilläggsavgift med fullt belopp. Är det detta man går emot? Fungerar den här lagen riktigt bra skall vi ju inte behöva döma ut några tilläggsavgifter alls. Kvar står att antingen har man gjort ett förbiseende vid motionsskrivningen eller också är det något annat man är ute efter. Att det kan ske missöden har jag — med tanke på den arbetsbelastning som vi riksdagsmän har och — den knappa tid som står till förfogande för att skriva motioner — verkligen full förståelse för; vi har alla svårigheter därvidlag. Men vad jag ställer mig undrande inför är att reservanterna följer upp det här misstaget. Då får reservanterna inte bli förvånade över att andra utskottsledamöter börjar undra om det är någonting annat som ligger bakom. Man får lätt sådana misstankar, även om man inte vill ha det. Som ett andra skäl för att avslå propositionen anförs Som sagt att mMotionärerna och reservanterna vill ha klarare regler för byggnadslovspliktens omfattning. Ja, vem skulle inte vilja ha det? Men det pågår ett arbete på en ny byggnadslagstiftning. Både motionärer och reservanter inser alldeles säkert att det inte är meningsfullt att begära ett sådant förslag till i höst — och detta oberoende av vilken regering vi har då. Utskottet har med anledning av andra motioner ägnat uppmärksamhet åt hur den enskilde skall kunna få ett auktoritativt "besked i förhand och åt frågan om en vidgad information. Motionärernas krav är, i varje fall inom praktiska gränser, tillgodosett — naturligtvis om det är klarheten man är ute efter och inte en ny byggnadslag som lämnar större sektorer utan prövning. Motionärerna har ju själva knutit an till de frågor som vi diskuterade förra veckan, nämligen frågorna om glesbebyggelserätten. Och det är klart = om inte kommunen har rätt att pröva lämpligheten av viss bebyggelse blir ju mer tillåtet, och därmed blir det mindre svartbyggen. Men jag vill ändå inte tro att reservanterna i det här sammanhanget vill föra den argumenteringen, och jag hoppas naturligtvis, liksom jag hoppades förra veckan, att vi så småningom skall kunna få en mer konkret och konstruktiv debatt i markfrågor också med moderaterna. Jag styrks i den förhoppningen när jag läser ett lösryckt citat ur motionen, som ju verkligen har en saklig utgångspunkt. Där står bl.a. att olovligt byggande självfallet skall motverkas och att det är särskilt angeläget att förhindra grova överträdelser. Herr Wennerfors säger att de här avgilterna kan utgå även om det gäller ett bygge som i efterhand blir godkänt — då får vederbörande ändå betala avgifterna på grund av att han inte begärt eller avvaktat byggnadslovet. Men även om man från moderat håll inte tycker om den byggnadslagstiftning som vi har — och den kan det naturligtvis råda delade meningar om — så gäller ju ändå denna lagstiftning. Och jag trodde att man från alla partiers sida fann det angeläget att följa den lag som finns. Jag kan hålla med herr Wennerfors om vad han sade om byråkrati och om att allmänheten får vänta på behandlingen av ärendena. Jag vill starkt understryka hur angeläget det är att byggnadsnämnderna är väl utrustade även personellt och att de är serviceinriktade.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
Fru talman! Jag skall försöka avhålla mig från ett längre meningsutbyte, även om det föreföll mig som om fru Olsson i Hölö ville mucka ett. om än litet, politiskt kvällsgräl. Därför skall jag begränsa mig till att säga att jag i miu relativt korta inlägg från talarstolen påpekade — och det har vi också gjort i reservationen — att departementschefen har tagit intryck av lagrådets kritik. Jag tillade också att det har vi noterat med tillfredsställelse. den det ej vill röstar nej.

Det behövs omfattande kompletteringar av och nya anvisningar i Svensk Byggnorm beträffande bostäders tillgänglighet för rörelsehindrade. Det gäller då ullgänglighet till lägenhet, inom lägenhet och till bostadskomplement. Föreskrifterna bör då formuleras som funktionskrav och inte utformas som måttangivelser eller tekniska lösningar. Just detta är mycket viktigt att uppmärksamma. Det är naturligtvis också mycket viktigt att de föreskrifter som utfärdas blir entydiga och inte ger möjligheter till subjektiva tolkningar. Uttryck som ”där förhållandena så medger” kan exempelvis leda till lösningar som inte blir tillfredsställande ur tillgänglighetssynpunkt. Fru talman! Det kommer säkerligen att ta lång tid att få några avgörande förbättringar till stånd om man inte fäster tillräcklig uppmärksamhet vid tillämpningsföreskrifter och normer, som underlättar genomförandet av en handikappanpassning av våra bostäder. Målsättningen måste också vara att gå utöver den ram som angivits, nämligen nyproducerade bostäder och i någon mån ombyggda, och låta åtgärderna omfatta även det befintliga bostadsbeståndet. Den riktiga målsättningen. att öka hemvården av personer med rörelsehinder och hjälpbehov och så långt som möjligt undvika institutionsvård, är också beroende av detta. Det handlar här om grundläggande mänskliga rättigheter, som måste förverkligas inom en snar framtid.

Fru talman! Ett parlament utan eget hus är en befängd tanke — den är helt orimlig. Sveriges riksdag beslöt 1888 att bygga ett hus, och 1905 togs riksdagshuset på Helgeandsholmen i bruk. Av olika anledningar har det huset blivit föråldrat; författningsreformen och annat har gjort alt vi måste ha helt andra utrymmen nu än de som fanns i detta utvändigt så stora och invändigt så lilla hus. Efter långa och kostsamma utredningar har riksdagen kommit fram till det ställningstagandet att den nu flyttar tillbaka till Helgeandsholmen. Jag har tagit fram de motioner som väckts under de senaste åren i denna fråga och dessutom har jag på nytt läst igenom det betänkande som låg till grund för riksdagens beslut om återflyuning. Sveriges riksdag har verkligen en tillgång i Helgeandsholmen, och det är med stor tillfredsställelse som jag tänker på att riksdagen skall flytta tillbaka. Jag är övertygad om att de flesta riksdagsmännen i dag har samma känsla och inser att det i längden är otänkbart att riksdagen skall vara hyresgäst hos Stockholms kommun. De kontorslokaler vi nu har är visserligen på många sätt ändamålsenliga, men när man besöker andra parlament och sedan tittar på det här huset och tänker sig framtiden här för oss och för kommande riksdagsmän känner man sig absolut övertygad om att riksdagen bör ha ett eget hus. Det är också från siäkerhetssynpunkt ganska otillfredsställande som det nu är. Med anledning av förslaget 1975/76:20 från förvaltningsstyrelsen har jag tillsammans med några medmotionärer väckt motionen 2534 om riksdagens lokalfrågor.

Sedan har vi i motionen klart och tydligt sagt att alla dessa krav är uppfyllda med alternativet Helgeandsholmen. Men det var en sak som jag, när jag läste det knapphändiga förslaget nr 20 från förvaltningsstyrelsen, genast studsade inför. När förvaltningsstyrelsen ansluter sig till byggnadskommittén räknar man enbart med det alternativ enligt vilket förutom de byggnader som finns på Helgeandsholmen, dvs. riksbankshuset och riksdagshuset, en byggnad på andra sidan Stallkanalen skall tas med. Jag ifrågasatte ögonblickligen om detta kunde vara riktigt. Ingick det inte tidigare i planen att man skulle överväga andra förslag? Jag hade först trott att det var omöjligt att inom ramen för de byggnader som finns på Helgeandsholmen utvinna de utrymmen som gör att man kan ordna rum för alla ledamöter. Men när jag nu fått reda på att detta är möjligt måste jag säga att det är helt orimligt att tänka sig att kanslihuset skall vara med. Det behövs inte. Jag vill gärna säga det, om det skulle vara någon av riksdagens ledamöter eller andra som tror att det inte går att lösa frågan om de lokaler och rum som behövs utan att ta med kanslihuset. Svenska folket kommer givetvis att säga, ifall" man blir informerad i saken, att om kanslihuset inte behöver tas med, så skall det inte ske. Vid läsning av konstitutionsutskottets betänkande nr 53, som vi nu behandlar och som jag inte vill gå emot utom på denna punkt, märker man snart att förvaltningsstyrelsen utgår ifrån att kanslihuset måste tas med. Därvid är frågan om kommunikationerna t.ex. inte alls belyst i den utsträckning som behövs. När man nu inte får med de skrämmande gångbroar som man först tänkte sig och som helt skulle ha förstört miljön, kommer det i stället ett förslag om låga broar eller kanske rentav tunnlar, vilket innebär att det tidsmässigt blir en sådan belastning på arbetet att riksdagen inte kommer att fungera. På s. I1 i förslaget finns en tidsplan enligt vilken förarbetet skall ha avslutats och projekteringen ha påbörjats under budgetåret 1976/77. Det står då helt klart för mig att det i dag — i maj månad — är möjligt att, utan att på något sätt fördröja förslagets genomförande och utan att gå emot principen, sätta i gång och arbeta med den utgångspunkten att vi inte skall ha kanslihuset med. Jag anser för min del — och det har jag också anfört i motionen - att det skulle bli oerhört besvärande med den lösning som presenteras 1 det förslag som nu ensamt kommer upp. I motionen 1975:1013 av herrar Sundman och Gernandt framförs ett tidigare förslag, ”Samspel”, från tävlingen om ett nytt riksdagshus. Enligt det förslaget har man förutsättningar att lösa riksdagens lokalfråga i de byggnader som finns på Helgeandsholmen. Jag har efter genomläsning av det förslaget och mycket annat som rör denna fråga kommit fram till att riksdagen i dag måste göra klart för sig att det är på det sättet vi skall lösa lokalfrågan. Det är viktigt att vi inte förfuskar den enastående idén om ett riksdagshus i ett enda komplex mellan Stallkanalen och Strömmen. Det gäller också att informera om att det förslaget är möjligt att genomföra. så att inte någon går och tror att det var nödvändigt att göra på det här sättet. Jag har under resor ute i världen — senast under påskhelgen — insett säkerhetsproblemens stora betydelse för offentliga församlingar av det här slaget. Som vi säger i motionen ger redan en titt på Helgeandsholmen besked om att det ingenstans är så lätt att ordna ett tillfredsställande säkerhetssystem som här. Det skulle vara helt otänkbart att en majoritet i riksdagen i dag inte skulle ansluta sig till detta förslag. om man hade klart för sig att det skulle räcka med Helgeandsholmen. Nu är ingen reservation för vår motion fogad till detta betänkande, och jag har inför detta faktum ansett det helt omöjligt att yrka bifall till motionen. Jag menar att ledamöterna, I det arbetstyngda läge riks Riksdagens lokalfrågor på längre sikt Riksdagens lokalfrågor på längre sikt dagen nu befinner sig i, knappast kan ha satt sig in i den här frågan utan bara följer det som sagts i betänkandet. Där har man, enligt min mening, refererat motionen helt korrekt. Men då man på s. 5 avfärdar motionerna har man sagt att de väckta motionerna, från skilda utgångspunkter, innebär att riksdagens principbeslut från förra året nu skulle frånträdas. Det är helt fel. Det är inte så att principbeslutet från förra året skulle frånträdas om man följer det förslag vi framfört i motionen. Eftersom jag resignerat inför tanken att få ut information till mina kamrater anser jag mig förhindrad att begära votering. Det skulle vara beklagligt om några få röstar med oss och de flesta på andra sidan, mot en idé som man egentligen omfattar. Därför avser jag och andra att ålerkomma med förslag inför nästa riksmöte. Den kommande prövning som utskottet nämner på s. 5 i betänkandet måste ju innebära att det förslag som kallas Samspel och som vi refererat i motionen aktualiseras. Men det är väl inte enbart det förslaget som kan vara med i prövningen. Det gäller att få den lösning som är förmånligast för riksdagen och därför anser vi att riksdagen skall ta upp detta när det gäller att planera för framtiden. Än en gång vill jag understryka att jag inte vill uppnå någon fördröjning eller gå emot principerna, utan det är min och motionärernas fulla övertygelse att vi kan lösa frågan om riksdagens hus på det sättet att vi ordnar utrymmen i riksbankshuset och riksdagshuset på Helgeandsholmen — kanslihusdelen kommer alltså inte med. En sak till, trots att jag överskridit den anmälda tiden. Enligt uppgift har man inte på något sätt planerat in kostnaden för att lösa in kanslihuset och ordna nya lokaler. Jag har också fått reda på att det inte funnits något samråd med regeringen om detta; det kanske har varit omöjligt på det här stadiet. I det läget vädjar jag till riksdagsmännen att tänka på denna sak och inför kommande förhandling och prövning helhjärtat gå in för en återflyttning till Helgeandsholmen och enbart till Helgeandsholmen.

inte är tillgängligt.

I det utvecklingsskede — låt mig säga känsliga utvecklingsskede - som [rågan nu befinner sig i finns det alla skäl för riksdagen att stanna upp och göra en ytterligare bedömning. Jag skulle vilja hemstilla till etablisscmanget att i fortsättningen — vid liknande förändringar av frågor som är programmerade på vissa angivna dagar — också låta eventuella motionärer få vara med om den aktuella ändringen. Den medbestämmanderätt i arbetslivet som vi om några veckor skall diskutera här i kammaren bör i frågor av detta format även komma den enskilde riksdagsledamoten till del. Nog om detta. Konstitutionsutskottet har tillstyrkt de begärda 6 miljonerna. Till betänkandet har fogats en reservation. Vidare har tre ledamöter i ett särskilt vrkande tillstyrkt de nu begärda 6 miljonerna, men —- och det bör särskilt uppmärksammas —- de har bestämt klargjort att de därmed ingalunda har avhänt sig handlingsfriheten tnför det slutliga ställningstagandet till frågan om riksdagens lokaltrågor. Detta särskilda yttrande för tankarna tillbaka till det betänkande som konstitutionsutskottet överlämnade ull kammaren 1975. I detta betänkande som omfattades av en klar majoritet i utskottet klargjordes med övertygande bevisning vikten av vtterligare utredningar innan frågan ansågs kunna belinna sig i ett beslutsfärdigt skick. Utskottets skrivning var mycket bestämd på den punkten, och det förefaller därför helt naturligt au de tre socialdemokrater i utskottet som står bakom det nu aktuella särskilda yttrandet i allt väsentligt upprepar de motskäl som var aktuella inför beslutet i kammaren den 28 maj förra året. Under den debatten försattes tydligen kammarens majoritet i ett stämningsläge som gjorde att man underliät att tillgodose det behov av sakunderlag som normalt är integrerat i riksdagens arbetsformer. Med 167 röster mot 149 — 5 ledamöter avstod —- beslöt kammaren att återflyttning skulle ske till Helgeandsholmen. Genom beslutet öppnade emellertid kammaren möjligheter för förvaltningsstyrelsen att återkomma med nytt förslag för den händelse nya överväganden skulle tala för andra lösningar. Den tillsatta arbetsgruppen har emellertid inte funnit anledning att överväga några andra alternativ. Det finns två huvudinvändningar mot detta. Vi kan börja med kostnaderna. I samband med byggandet av nva hus eller nybyggnad i kombination med ombyggnad brukar vanligen byggherren vara noga med kostnadsramen. Vi känner nu till att byggnadsstyrelsen har räknat fram kalkylerna och då kommit till en kostnadsram när det gäller flyttningen till Helgeandsholmen på 195 milj.kr. Men det är ett ofullbordat verk.

Flyttningen av ärendet till dagens debatt har emellertid gjort detta omöjligt, då det innebär ett komplicerat och grannlaga jobb att få fram en kalkyl som har något värde i sammanhanget.

Allt detta påverkar i sin tur självklart årskostnaderna. De är nu + i den nya kalkylen — framräknade till 24 milj.kr. för Helgeandsholmen. Det är — för att åter citera det särskilda vttrandet - en ”dramatisk” förändring av kostnadsrelationrna mellan de två tidigare alternativen. Tidigare var kalkylen för årskostnaderna för Helgeandsholmen i jämförelse med Sergels torg 20 "ö lägre. I dag är den 20 vö över Sergels torgs hyresnivå. Den som tänker en smula ekonomiskt undrar då vad årskostnaden blir på Helgeandsholmen, som i ombyggt skick rör sig med en totalkostnad på kanske dubblet upp mot dagens kalkyl. Det är ju pengar som skall lånas upp, amorteras och förräntas. I varje fall är en sak fullständigt glasklar. Om det bara är fråga om en kostnadsjämförelse, är redan i dag - men i alltmer ökad takt för varje år som går — Sergels torg det avgjort överlägsna alternativet. Från det utgängsläget kan jag bara beklaga att arbetsgruppen — och inte heller i ett senare skede förvaltningsstyrelsen — har haft intresse av att vidareutveckla detta alternativ. Då hade man kunnat göra en bedömning av de förbättringar av skilda slag som behövs i nuvarande riksdagshuset när det gäller kök, restaurang, sanitära anordningar och lokaliteter men också kunnat få med i bilden möjligheterna att i området kring Sergels torg på lång sikt lösa riksdagens lokalbehov. Riksdagen har i sin ambition att återflvtta till Helgeandsholmen låtit ärendets ekonomiska del gå på så lösa boliner, att man inte tror det är samma riksdag som i hundratals andra ärenden - många av dem behjärtansvärda — tvingas till hårda prioriteringar. Den andra invändningen är lättare att beskriva. I förvaltningsstyrelsens skrivelse finns ingen motivering till varför man envetet håller sig kvar på Helgeandsholmen. Låt vara att man har fastnat för det alternativet. Men då återkommer frågan: Varför ges det ingen bevisning av de fördelar som står att vinna vid en återflyttning enligt alternativ 2? Vi kan lämna de ekonomiska problemen åt sidan — de har tydligen inte ansetts utgöra något oöverstigligt hinder. Att ytan är större på Helgeandsholmen säger inte mycket om funktionen. Denna brist på sakargumentation upplever jag verkligen såsom besvärande. Jag kan mycket väl tänka mig att en kommunstyrelse — var som helst i detta land — som har fått ett ärende av motsvarande beskaffenhet för avgörande, ganska omgående skulle ha återremitterat det för förnyad handläggning. Den stora risken för Sveriges riksdag kan bli att den flyttar sina bopålar från ett provisorium ull ett annat. Denna oklarhet vill vi komma åt med motionen 2536. Vi vill — liksom konstitutionsutskotlets majoritet 1975 — veta mera om det beslut beträffande riksdagens framtida lokalfrågor som vi skall ikläda oss ansvaret för. Kritiken mot en årerflyttnig enligt alternativ 2 har hittills haft starkare verkningar inom opinionen än fördelarna. I motionen 2534 pekar de borgerliga motionärerna på att ”det förslag som omfattar kanslihuset är orimligt och otänkbart” från flera synpunkter, främst av miljö-. säkerhets-, funktions och kostnadsskäl. Särskilt kritisk är man mot de tidskrävande förflyttningarna från kanslihuset till plenisalen. Förvaltningsstyrelsen säger att en lågbro med angiven placering kan ge twillfredsställande kommunikationsmöjligheter mellan riksbankshuset och kanslihuset. Jag hoppas att de träffar rätt i den bedömningen. Det är ur både arkitektonisk och estetisk synpunkt ett vågspel att förändra den vackra bilden i denna känsliga del. Och säga vad man vill om stockholmarna, de är måna om sin vackra stad. I det särskilda yttrandet, som jag ofta och gärna återkommer till, vill man också ha belyst ”särskilt följderna av den föreslagna gångbrons från funktionssynpunkt starkt försämrade läge”. Det finns en viktig skillnad mellan motionärerna och de tre socialdemokraterna som står bakom det särskilda yttrandet. Jag medger gärna att i det stora hela finns det också paralleller mellan motionen och utskottets skrivning. Vi anser oss emellertid inte kunna godta de 6 miljoner som nu begärs ytterligare, eftersom frågan inte är i bestlutbart skick. Ett bifall nu kan initiera en situation där den framtida riksdagen bara har att öka på med nya pengar, även om det vanskliga i projektet alternativ 2 på Helgeandsholmen under hand kommer att te sig som mindre lyckat. Riksdagens lokalfrågor på länsre sikt Riksdagens lokalfrågor på längre sikt

Fru talman! Riksdagens beslut förra året om äterflyttning till Helgeandsholmen återspeglar mera nostalgi än saklig bedömning av ett riksdagshus viktigaste egenskaper och av ekonomiska bedömningar. Det hade varit rimligt att företa en samtidig översyn av både Helgeandsholmsoch Sergelstorgsalternativen. Till fördelarna med Sergels torg hör bl.a. att kontakterna med allmänheten är bättre än vad de kan bli på Helgeandsholmen. Här har vi ett fungerande riksdagshus, men det finns skäl att ifrågasätta hur funktionsdugligt Helgeandsholmsalternativet kommer att bli. De ekonomiska kalkylerna talade redan i fjol emot en återflyttning till Helgeandsholmen och för ett kvarstannande vid Sergels torg. I enlighet med förra årets riksdagsbeslut har nya utredningar företagits rörande Helgeandsholmen. Man kan konstatera att ju mera material som presenteras, desto mer talar deta för att Helgeandsholmen kommer utt bli en mycket dyrbar affär. De betänkligheter som förra året anfördes mot en återflyttning inte bara kvarstår, utan de har också förstärkts. Detta gäller såväl den från funktionssynpunkt försämrade lösningen som kostnadsberäkningarna. Nu begär förvaltningsstyrelsen 6 milj.kr. för fortsatta utredningsarbeten rörande Helgeandsholmsalternativet. Vi som tillhör vänsterpartiet kommunisterna har inte motsatt oss alt dessa medel beviljas. men vi vill klart markera att något slutgiltigt ställningstagande därmed inte har gjorts för vilket alternativ som skall väljus. Vi är tveksamma till anslaget men menar att genom att förvaltningsstyrelsen får begärda medel kan den nödvändiga grunden skapas för riksdagens kommande prövning av ärendet. Man skulle kunna säga att ju mer material som kommer fram, desto mer belyses det orimliga i en återflvttning till Helgeandsholmen. Vi hade önskat att utskottet ännu klarare hade sagt ut att frågan om en jämförande kostnadsberäkning mellan Sergels torgs och Helgeandsholmsalternativen, som förordas i motionen 2536 av herr Lindkvist m.fl., bör tas upp vid den slutliga prövningen av riksdagens lokalfrågor på längre sikt när ärendet återkommer till riksdagen. Även om detta kan anses finnas med i utskottsbetänkandet och särskilt understryks i det särskilda yttrandet. har vi i vpk önskat markera att beviljandet av peng Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till den reservation som herr Berndtson har fogat till utskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill gärna understryka det herr Johansson i Trollhättan sade om aut vi i dag måste bifalla begäran om anslag. Jag anser att han har gjort en helt riktig tolkning. Däremot står det redan på första sidan i konstitutionsutskottets betänkande nr 53, där utskottet redovisar bakgrunden, att riksdagen 1975 uppdrog åt förvaltningsstyrelsen att i första hand göra utredning enligt alternativ 2. När riksdagen fattade ett tidigare beslut — om jag minns rätt fattades det den 13 december 1973 — fanns också andra förslag med i bilden. I princip skall vi, det menar jag, tillbaka till Helgeandsholmen. Eftersom det har ansetts att kanslihuset skall utnyttjas måste det tas med i beräkningarna, men det kan inte innebära någon fördröjning eller något försvårande om man samtidigt presenterar eu förslag som betvder att riksdagshusbyggnaderna hålls inom Helgeandsholmen. Det måste, som jag ser det, i stället påskynda och underlätta utredningsarbetet. Jag har fattat orden ”i första hand” så att man inte, i och med principbeslutet, är absolut låst till alternativ 2 och inte på något sätt får frångå det alternativet. I så fall vill jag säga att det. enligt min mening, är en felaktig uppfattning. Jag är alltså för en återflyttning, och jag anser att vårt förslag inte på något sätt är konträrt, eftersom det tidigare har varit med i bilden, inte bara det exakta förslag som man nu tydligen betraktar som det enda utan även andra förslag som är i överensstämmelse med vårt förslag eller kan komplettera det. Sedan vill jag säga till herr Måbrink att talet om nostalgi i motsats till sakligheten skulle han nog inte kunna vidhålla vid närmare studium. Jag tror att kontakten med människorna, som han talar om. går att realisera på Helgeandsholmen, med vårt parkeringsförstag där m.m. Skall vi i framtiden fortsätta med att sätta upp säkerhetsdörrar och annat i det här huset, tror jag att det blir svårigheter med kontakten även här. Att man talar om nostalgi kanske just beror på att man är så modern. att man endast känner för det som är riktigt nytt.
Fru talman! Det är mot herr Hilding Johansson i Trollhättan som jag vill göra två korta invändningar. Jag har inte riktat någon kritik mot konstitutionsutskottet. Det är enbart bra att ärenden kommer fram i tid, men jag tvcker att det är ännu bättre om inplaceringen i riksdagsarbetet av en fråga som gäller riksdagshuset sker på den dag som har angetts i en till ledamöterna utlämnad programordning. Det ger oss större möjligheter att förbereda oss för dis kussionen, att skaffa fram det sakmaterial vi vill ha till vår hjälp i debatten. Det överraskar mig litet grand att herr Johansson tog åt sig. Jag talade om etablissemanget, inte om konstitutionsutskottet. Jag hoppas, herr Hilding Johansson, att det ändå skall vara möjligt vid sådana här tillfällen att låta den enskilde riksdagsledamoten, som är intresserad av en stor fråga, i tid få information om en ändring av programmet. Det tycker jag ligger i riksdagens idé. Mitt andra önskemål är att ta konstitutionsutskottets ordförande ur en villfarelse, som framgick tydligt av hans inlägg. Han sade att om vi nu inte godkänner förvaltningsstyrelsens begäran om 6 milj.kr., kommer ingenting att hända, men godkänner vi begäran återkommer ärendet 1977. Den risken finns då, herr Hilding Johansson. att ärendet kommer tillbaka till en riksdag, efter förnyat arbete på alternativet med Helgeandsholmen, i ett skick som gör att riksdagen kommer att säga nej till fortsatt arbete med detta alternativ. Det är för att spara tid, kraft. arbete och pengar och för att ge det spelutrymme som riksdagen enligt min mening behöver för att bedöma en så viktig fråga som sina framtida lokaliteter som vi bör instämma i motionen 2536.

Fru talman! Det är angeläget att frågan om riksdagens framtida förläggning inte blir en cvighetsföljetong i den här kammaren. Vi har nu diskuterat frågan under dryga tio år. Samtliga de beslut som i olika sammanhang de facto har fattats om förläggningen har inneburit en återflyttning till Helgeandsholmen. Det beslut som riksdagen fattade den 28 maj förra året var eu definitivt beslut. såsom det formulerades, om återflyttning. Må så vara att riksdagen självfallet inte i alla detaljer kunde ta ställning. När det gäller innebörden i lokaliseringsbeslutet råder dock ingen som helst tvekan: återflyttning skall ske till Helgeandsholmen. Nu är varje riksdag suverän att fatta vilka beslut den vill. Det innebär att de av kammarens ledamöter som ogillade det beslut majoriteten tog förra året kan återkomma gång på gång och försöka få till stånd en ändring så länge de nu sitter kvar I riksdagen. Det är deras rätt. Så kan vi hålla på ett bra tag framåt. Men jag frågar mig: Är detta verkligen rimligt? Några ledamöter i konstitutionsutskottet har avgivit ett särskilt yttrande som går ut på att det enligt deras mening finns handlingsfrihet beträffande framtiden. Som jag just sade. och som ordföranden i konstitutionsutskottet sade, är det riktigt. Varje riksdag kan fatta de beslut den finner för go. Men vi kan ju inte ha en osäkerhet om den här frågan hur länge som helst. Därför måste de instanser som nu arbetar med projektet få sådan arbetsro att de verkligen kan göra ordentliga utredningar och fullfölja projekteringen. Rent tekniskt innebär det inga problem att riksdagen återvänder till Helgeandsholmen 1982. I det särskilda yttrande tar man upp kostnadsfrågan och menar att kostnaderna för en återflyttning blir högre, ja, t. 0. m. betydligt högre än vad som har beräknats tidigare. Att kostnader stiger för den här typen av projekt är vi dess värre vana vid i olika sammanhang. Tyvärr är det sällan möjligt att få fram helt hållbara kostnadsberäkningar när det gäller en så här omfattande ombyggnad av ett äldre kulturskyddat hus. Men hur viktig kostnadsaspekten än är så är den dock inte ensam avgörande för den lösning som riksdagen väljer. Det har sagts åtskilliga gånger i sammanhanget att vad det gäller är att skapa en både funktionell och representativ lösning för riksdagens framtida förläggning. Om vi då väljer att också fortsättningsvis ta i anspråk byggnader som tidigare har tjänat som lokal för riksdagen och som erbjuder en god miljö så är det möjligt att detta medför vissa ytterligare kostnader. Det har ingen ifrågasatt. Men de som står för det särskilda yttrandet glömmer medvetet bort en sak, trots att den upprepade gånger har påpekats i utskottet. Även för alternativet Sergels torg gäller självfallet att det under den tid som har gått sedan det kostnadsberäknades sist har uppkommit kostnadsökningar. Herr Lindkvist talar om att det skulle kosta 300-400 milj.kr. att flytta tillbaka till Helgeandsholmen i 1982 års penningvärde, om jag förstod honom rätt. Vi får inte, fru talman, glömma bort att vi har erbjudits att köpa riksdagens nuvarande hus av Stockholms kommun till det facila priset av 411 milj.kr. i 1974 års penningvärde. Jag utgår ifrån att vi skall äga det hus som riksdagen skall arbeta i och att vi inte skall gå in för någon form av förhyrning. Herr Lindkvist räknar upp en rad åtgärder för att göra riksdagens nuvarande hus ännu bättre — det finns ju ändå där funktionella brister. Det skulle kosta en hel del pengar, men man har inte talat om hur mycket det kan röra sig om. | Sedan talar herr Lindkvist vagt om de expansionsmöjligheter som skulle finnas runt omkring det nuvarande riksdagshuset. Inte ett ord har sagts om kostnaderna för det. Jag är övertygad om att en sådan expansion inte skulle bli särskilt billig. Vi kan alltså räkna med att kostnaderna för att stanna kvar här, som har glömts bort av dem som skrivit under det särskilda yttrandet, kommer all stiga på sådant säll all det inte blir fråga om den stora skillnad i kostnader som en del vill göra gällande. Återflyttningsalternativet erbjuder också betydligt större ytor än vad vi har till förfogande här. Det kan vara värt att komma ihåg det i en tid då alla talar mycket om riksdagens expansion. Riksdagen har alltså förra året beslutat om återflyttning, och man har utgått ifrån det under hela det utredningsarbete som har bedrivits i den här frågan. Såvitt jag kan förstå har vi ingen anledning att inte vidhålla det principbeslutet och det förutsätter att vi nu beviljar det anslag på 6 milj.kr. som förvaltningsstyrelsen har äskat. När det sedan gäller detaljerna för hur ombyggnadsalternativet skall utformas får riksdagen tillfälle att återkomma till dem många gånger i framtiden. Fru talman!

Fru talman! Detta är eu märkligt sätt att lämna ett bud, säger herr Björck i Nässjö. Men hur skall man i Sveriges riksdag kunna få en seriös diskussion i riksdagshusfrågan, om vi inte har möjlighet att ta fram de sakuppgifter som är nödvändiga för debatten? Och det omöjliggörs genom det beslut riksdagen själv fattade förra våren, att det skall ske i den normala beredningsgången. Vi som sitter här är ju med det ansvar vi har för vårt mandat som riksdagsmän skyldiga våra väljare och uppdragsgivare att försöka sätta oss in i ärendena. Och jag kan inte se att det är något fel om en riksdagsledamot ställer en fråga till finansborgarrådet i Stockholms kommun och får ett svar på den frågan. Därmed nog sagt om dessa anmärkningar.

Fru talman! Jag har i detta som i andra sammanhang allt intresse av att kostnaderna hålls nere. I denna fråga talar jag inte bara för mitt parti utan också för utskottsmajoriteten som gått på linjen att vi skall flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Det är faktiskt bara en enda person i utskottet som har reserverat sig för att vi definitivt skall stanna kvar här. "Fru talman! Herr Wictorssons sifferlek är inte korrekt. Även om herr Wictorsson påstår att Kostnaderna har stigit med 80 milj.kr. vid en återflyttning till Helgeandsholmen, så har herr Wictorsson inte talat om hur kostnaderna har utvecklats sedan de senaste beräkningarna gjordes för Sergelstorgsalternativet. Han har inte brytt sig om att nämna vad den expansion skulle kosta som det talats så mycket om av dem som var i minoritet i kammaren förra året. I stort sett vartenda hus häromkring har de räknat in i sina expansionsplaner. alltifrån femte höghuset till de hus som ligger alldeles över gatan. Vad skulle detta kosta, herr Wictorsson? Kan vi inte få någon siffra på det också, innan vi börjar göra Jämförelser av det här slaget? Jag är medveten om att det är svårt att göra kostnadsberäkningar som håller exakt för en sådan ombyggnad som det här är fråga om och när det rör sig om en så pass lång tidsperiod som är fallet. Jag tror inte att någon klarar av den saken. Vi får vara beredda på att det blir en viss osäkerhet i beräkningarna.

Då skulle vi ha kunnat ta med det nya ”anbudet” i vår bedömning. Det är inte möjligt nu. Det här spelet har bara ett syfte, fru talman, och det är att vi skall skjuta upp saken ytterligare ett år.

Fru talman! Bara en ledamot av konstitutionsutskottet har reserverat sig för ett kvarstannande vid Sergels torg, säger herr Björck. Jag vill då erinra herr Björck om att konstilutionsutskotltet föregående år töreslog Riksdagens lokalfrågor på längre sikt Riksdagens lokalfrågor på längre sikt att man skulle göra en förutsättningslös utredning på dessa punkter, vilken bl.a. skulle innebära att man tog kontakt med Stockholms kommun. Förslaget avslogs den gången av en majoritet i riksdagen, till vilken jag förmodar att herr Björck hörde. Jag har aldrig givit sken av att ha gjort en fullständig kostnadsberäkning i detta ärende. Hur skall en enskild riksdagsledamot ha möjlighet att göra det? Däremot har vi begärt att utredningar om detta skulle göras genom förvaltningsstyrelsens försorg. Omröstningen om detta har vi förlorat, men vi måste självfallet ha möjlighet att kämpa för vår linje trots detta. Jag har med utgångspunkt i detta inte ställt något förslag om att riksdagen skall anta anbudet eller att riksdagen i dag skall fatta ett beslut i frågan. Jag har framfört dessa synpunkter för att vi skulle få till stånd en diskussion inför det beslut som måste fattas 1977. Jag noterar fortfarande att herr Björck inte reagerar särskilt starkt inför de upprepade felaktigheter i kostnadsunderlaget som han bygger sin egen argumentering på. Det tycker jag är talande, och det beklagar jag. Därför, fru talman, hoppas jag att den kommande tiden fram till 1977 skall ge oss förutsättningar för en mer allsidig debatt i detta ärende än vad som varit möjligt att föra med utgångspunkt i det material vi har att ta ställning tull i dag.

Fru talman! Jag hade först inte tänkt begära ordet, men jag har en känsla av att det behöver pratas litet ekonomi även av företrädare för den andra sidan och inte bara av herr Lindkvist. Låt mig börja med att uttrycka min stora förvåning över den förhandlingsomgång som herr Wictorsson satte i gång och över de siffror han nämner. I den pärm jag här håller upp ligger en skriftlig offert från Stockholms kommun, slutande på 411 milj.kr., om man vill köpa fastigheten, varav 109 milj.kr. avser tomtmark och resten hus. Jag vet inte om man skall ta offerter från Stockholms kommun på allvar eller om man skall låta någon som inte har förhandlingsuppdraget förhandla å riksdagens vägnar. Det känner jag inte till. Men här finns i alla fall en offert. Den redovisades för riksdagen i fjol. Offerten slutar som sagt på 411 milj.kr. för köp av fastigheten. Om riksdagen skulle äga fastigheten och all dess komplicerade utrustning skulle riksdagen ha tått bygga upp en egen organisation för att förvalta fastigheten. Man föredrog därför hyresalternativet. Men jag medger utan vidare att ägaralternativet är det som man skall jämföra med, och det kommer jag också att göra om en stund, när jag kommer in på de ekonomiska frågorna. Här har sagts att det har blivit så enorma felräkningar och att man har gjort så tokiga bedömningar. Låt mig litet närmare granska det. Herr Lindkvist sade någonting om att en flyttning till Helgeandsholmen skulle kosta :300 eller 400 milj.kr. Det kan den mycket väl göra om vi får en inflationsutveckling som vi inte har en aning om i dag. Men då tror jag att den mark som det nuvarande riksdagshuset ligger på också kommer att stiga i pris. När långtidskontraktet en gång går ut kommer vi därför att få helt andra kostnader här. Herr Lindkvist är missbelåten med aw hans experter inte har kommit till tals, och det tycker jag också är synd. Jag har inga andra experter alt falla tillbaka på än byggnadsstyrelsen. Jag kan inte själv räkna ut detta utan litar på att byggnadsstyrelsens uträkningar är riktiga. Enligt de papper som finns i dag har byggnadsstyrelsen kommit fram till att investeringskostnaderna kommer att stiga med 31,7 milj.kr. efter 1974 års penningvärde. Byggnadsstyrelsen har försökt förklara vad det beror på. Man kan nog säga att 6 milj.kr. beror på felräkningar. Men 13 milj.kr. kan hänföras till att man vill byta ut alla ledningar i det gamla huset. I och för sig hade de dugt några år till, men när man gör detta arbete vill man samtidigt byta ut dem. Vidare har programmet utökats. Man har gjort nya beräkningar av vad som går åt för rummen. Dessutom har man tagit med monumentvård för någon miljon och satt in energibesparande grejer i huset för 3 milj.kr. Kompletteringar gick på 8.5 milj.kr., byte av ledningar sålunda 13 milj.kr., energibesparande åtgärder 3 milj.kr. och monumentvård I milj.kr. Därmed är man uppe i drygt 31 milj.kr. Det är hela den kostnadsfördyring som byggnadsstyrelsen har kommit fram till. I och för sig kan man naturligtvis kritisera att beräkningarna inte gjordes grundligare från början och att man t.ex. inte tidigare insåg att ledningarna behövde bytas ut. Att detta slår igenom i årshyran kan man inte komma ifrån. Men vad är det mer som slår igenom i årshyran när man talar om en 50 procentig höjning? Jo, man räknar också avskrivningarna på ett annat säll nu. Tidigare räknade man avskrivningarna på samma sätt som Stockholms kommun räknar sina avskrivningar. Då gick avskrivningarna för nybygget på Helgeandsholmen på ungefär 500 000 kr. Nu har man sagt att vi bör räkna med en avskrivning på 60 år, dvs. 1,67 26. Därmed är avskrivningarna uppe i drygt 3,2 milj.kr. Här finns alltså 2,7 milj.kr. i helt fiktiva kostnadsökningar. Avskrivningarna är riktiga, tycker vi, för huset är kanske värdelöst efter 60 år. Men det är nog det här huset också. Nu skrivs det ned med bara 0,42 26 per år. Resten av kostnaderna beror på att vi har haft en 20-procentig inflation sedan kostnaderna beräknades 1974 fram till dagsläget. Där ligger hela kostnadsökningen, och den är inte så rasande märkvärdig. Detta har byggnadsstyrelsen alltså räknat ut. Jag kan inte svära på byggnadsstyrelsens ord. men jag kan inte heller svära på att den kostnadsfördyring på 300-400 milj.kr. som herr Lindkvist har kommit fram ull är riktig.

Fru talman! Jag skall inte tvista med herr Wärnberg om huruvida man skall karakterisera kostnadsskillnaderna som felräkningar eHer kostnadsökningar. Verkligheten är ändå att i de redovisningar vi fått i riksdagen har investeringskostnaden ökat med 60 milj.kr. och de årliga driftkostnaderna med 50 26 från förra året. Herr Wärnberg för ett omfattande resonemang omkring vilka fruktansvärda kostnadsstegringar det kommer att innebära om vi väljer att stanna kvar vid Sergels torg. Jag har redovisat synpunkter som pekar på att den offert som herr Wiärnberg åberopar redan i dag kan minskas med ungefär 70-80 milj.kr. när man tar diskussion med den part man skall förhandla med i sammanhanget. Och, herr Wärnberg, det var om dessa förhållanden vi föregående år. med utgångspunkt i denna offert, krävde att man skulle ta en diskussion med Stockholms kommun. Men detta avvisades då av riksdagen. Till sist, herr Wärnberg, kan vi diskutera kostnader fram och tillbaka, men i dag har vi ett riksdagshus som fungerar. och som förmodligen fungerar bättre än de flesta riksdagshus i världen. Är det då befogat att vi av samhälleliga medel satsar ytterligare kanske 300 å 400 milj.kr. för att bygga ett nytt riksdagshus på Helgeandsholmen? Den frågan har inte herr Wärnberg besvarat. Riksdagens lokalfrågor på längre sikt Riksdagens lokalfrågor på längre sikt
Fru talman! Herr Wictorsson kom med siffran 300 å 400 milj.kr., fullständigt gripen ur luften. Den finns inte underbyggd på något sätt mer än möjligen genom samtal med någon expert som hitintills är anonym. De kostnader jag talat för har framräknats av byggnadsstyrelsen. Vad inflationsutvecklingen blir vet inte vi, och det vet inte herr Wictorsson heller. Därför skall man inte dra växlar på att det blir en våldsam inflationsutveckling. Vi skall alltså sätta oss ned och diskutera med Stockholms kommun. Är Stockholms kommun hästhandlare? Är dess offerter inte att ta på allvar? Vi har frågat om detta är deras bud och visst är det deras bud. Vi har blivit övertygade om att detta är vad Stockholms kommun behöver ha för att få det att gå ihop. Kommunen har talat om för oss att man under många år har subventionerat Sveriges riksdag med många miljoner per år. Det kan inte Sveriges riksdag godta. Då säger vi: Nu vill vi ha en offert. Vad kostar detta för att det skall gå ihop för er? Och vi får en offert. Skall man i det läget komma med ett motbud och säga: Ni får inte så mycket, ni får nöja er med si eller så mycket i stället? Så bör förhandlare för Sveriges riksdag enligt min mening inte göra. Men det är möjligt att vi är dåliga förhandlare, och jag vill inte påstå att vi har klarat denna fråga bra. Jag hör ju f. ö. här i debatten att det finns mycket bättre förhandlare än vi, och det är tänkbart att vi måste anlita experter nästa gång vi skall förhandla med Stockholms kommun i något ärende. Vi tycker emellertid att vi hitintills i denna fråga har haft mycket bra förbindelser med Stockholms kommun -— vi har inte haft några motsättningar att tala om. Jag vill givetvis hålla med om att vi befinner oss i ett bra hus. Jag har aldrig bestritt det. Men konstitutionsutskottet meddelade i fjol att vi nu hade att emotse en mycket stark expansion, och en sådan kan inte detta hus klara av utan att man gör mycket stora ombyggnader, bygger tunnlar, disponerar kulturhuset och skapar förtursrätt i privata byggen runt Sergels torg. Från sikerhetssynpunkt är det heller inte bra att det för vem som vill går hur lätt som helst att ta sig in i huset på 38 ställen. Det är möjligt att riksdagen skall arbeta i ett öppet hus, men den frågan diskuterade vi i fjol och jag vill inte ta upp den igen. F. n. föreligger i varje fall i enlighet med önskemål från polisen ett förslag om anslag med miljontals kronor för säkerhetsåtgärder i detta hus.

Fru talman! Förra året förutsåg konstitutionsutskottet en stark expansion för riksdagen. Och man förutspådde att denna expansion skulle komma att kräva sådana åtgärder när det gäller riksdagshuset vid Sergels torg att detta alternativ var helt otänkbart.

Jag har fullt förtroende för herr Wärnberg som förhandlare å riksdagens vägnar med Stockholms kommun. Men det förtroendet kan ändå inte utesluta möjligheten att det finns andra kontakter att pröva för att få fram material i ärendet. Herr Wärnberg säger till sist att siffran 300-400 milj.kr. är fullständigt gripen ur luften. Förvaltningsstyrelsen har visserligen redovisat att ombyggnad och nybyggnad på Helgeandsholmen kostar 195 milj.kr., men detta förutsätter att vi rymmer ut kanslihuset. Ombyggnadskostnaderna för kanslihuset för att det skall kunna fungera som riksdagshotell finns också med i denna kostnadsberäkning. Men var finns kostnadsberäkningen för det nya kanslihus som vi måste bygga när vi lämnar de kanslihuslokaler som — såvitt jag kan förstå — i dag fungerar effektivt? Detta har inte redovisats, och lägger man till den kostnaden kommer man lågt räknat och utan hänsyn till någon inflation upp i storleksordningen 300-400 milj.kr. i samhällsekonomisk kostnad. Det är vad det kostar att bygga ett nytt riksdagshus och lämna huset vid Sergels torg som hittills ingen med någon kraft har kunnat påstå inte fungerar, och det är ändock huvudfrågan i denna debatt.

Fru talman! Nu börjar jag förstå varifrån man fått siffran 300-400 milj.kr. Man räknar in nybyggen även för andra. Men det gäller ju då nybyggen som i alla fall hade kommit till stånd. Byggnadsstyrelsen har under decennier undan för undan förvärvat fastigheter i denna del av staden för utflyttning av kanslihuset. Det är möjligt att flyttningen sker två tre år för tidigt — man borde kanske ha väntat ytterligare några år. Men om inflationsteorin står sig skulle det ju ha blivit ännu dyrare att bygga upp dessa hus, och detta skulle också kunna räknas som fördel i detta sammanhang.

Fru talman! Nej, herr Löfgren, jag har inte kommit med några fantasisiffror. I mitt första anförande åberopade jag blott en enda siffra, nämligen den summa som Stockholms kommun hade begärt i köpeskilling för det hus där vi nu befinner oss. Den siffran är måhända cen fantasisiffra, men den står i så fall Stockholms kommun för.

Tala om prutmån och fantasisiffror, när man gör beräkningar med en marginal på 100 milj.kr.!
Fru talman! Jag håller fortfarande fast vid att det är fantasisiffror som presenteras, siffror som vi inte kan ta på allvar. Hade riksdagen haft tillräckligt erfarna, affärsmässiga förhandlare så hade det säkerligen funnits en helt annan siffra att redovisa. Och här är det ju fråga om att riksdagen skall äga marken. Ja, skall vi då utgå ifrån att riksdagen skall betala för en mycket dyrbar tomt vid Sergels torg, medan däremot marken på Helgeandsholmen inte skall tas upp till någon som helst kostnad? Med det sättet att räkna gör man en snedvriden ekonomisk kalkyl. Mot den bakgrunden ser jag ingen anledning gå ifrån uppfattningen att man här rör sig med fantasisiffror.
Fru talman! Om siffran 411 miljoner enligt herr Löfgren är en fantasisiffra — det är alltså den siffra som Stockholms kommun själv har angivil — då är nog också de siffror som herr John-Olof Perssons ombud herr Wictorsson nu kommer med i lika hög grad fantasisiffror.

Nr 133 Fru talman! Förslaget om en inomregional skatteutjämningsreform har Torsdagen den blivit mycket uppmärksammat och går tillbaka till problem i Stockholms 20 maj 1976 läns landsting och de stora skillnaderna mellan hög och lågskattekom = munerna. Idén, som sedan flera år tillbaka diskuterats i Stockholm, har — Provisorisk inomrefått stor publicitet och har framställts som en radikal lösning för att — gional skatteutjämsänka skatterna och skapa rättvisa mellan skattebetalare i olika kom — ningsreform muner. Förslagsställarna vill göra det möjligt att i viss utsträckning utjämna skatteskillnader inom olika regioner. Som exempel på hur det kan gå till har nämnts att man genom att höja landstingsskatten med I kr. kan bilda en fond att användas till att sänka skatterna i högskattekommunerna. Ett system för interregional skatteutjämning mellan kommuner inom ett och samma landstingsområde kan emellertid inte isolerat lösa de grundläggande problem som i sin tur åstadkommit svårigheterna. Om inte andra åtgärder vidtas kan en sådan åtgärd i stället bidra till att konservera nuvarande förhållanden och försvåra en genomgripande förändring. De problem som sammanhänger med den olikartade utvecklingen inom olika kommuner kan inte lösas utan en ändrad kostnadsfördelning meilan stat och kommun. Även förhållandet mellan statlig och kommunal beskattning måste förändras, liksom vi måste ha en annan näringspolitik och en ny regionalpolitik. Vänsterpartiet kommunisterna har sedan många år ställt en rad förslag till åtgärder för att förbättra kommunernas ekonomiska situation, förslag som också skulle bidra till större rättvisa mellan kommunerna. Jag vill erinra om några exempel på sådana förslag, som även med hänsyn till pågående utredningar och en total översyn av kostnadsfördelningen ganska snabbt kan genomföras. Det gäller den allmänna arbetsgivaravgiften, som är mycket kännbar för kommuner och landsting. Vpk har krävt att dessa befrias från skyldighet att erlägga allmän arbetsgivaravgift. Det gäller bolagens skatter till kommuner och landsting, som visar en nedåtgående trend samtidigt som skattebördan ökar för fysiska personer. Här har vpk bl.a. föreslagit en ändring av gällande avdragsvillkor för avsättningar, fonder och investeringar och en extra bolagsskatt i syfte att finansiera ökade insatser till kommuner och landsting. Det gäller, för att ta ytterligare exempel, kravet på att staten skall överta personalkostnaderna vid barnstugorna och att ett statligt grundbidrag skall utgå till pensionärernas bostadstillägg. Tyvärr har övriga riksdagspartier ganska nyligen varit med om att avslå olika vpk-motioner med sådant innehåll. Det hade varit mera meningsfullt att rösta för dessa förslag och beställa åtgärder från regeringen än att avslå dem eller ånyo överlämna dem till pågående utredningar. | Det måste vara en statlig uppgift att hjälpa de mest utsatta kommunerna. Den statliga inkomstskatten är progressiv och drabbar inte låginkomsttagarna så hårt som höjda kommunal och landstingsskatter gör. 191 gional skatteutjämningsreform Dessutom har kommuner och landsting inte möjlighet att som staten skärpa skatter på bolagsvinster, stora förmögenheter och spekulationsvinster. Det är alltså staten som kan åstadkomma de pengar som behövs för att utjämna skatten mellan olika kommuner. Alt bygga upp ett provisoriskt utjämningssystem, som innebär att de välbärgade kommunerna med en begränsad skattehöjning kan köpa sig fria från socialt ansvar, är inte förenligt med en genomtänkt regionalpolitik. Ett inomregionalt skatteutjämningssystem kan även få andra icke önskvärda effekter. Flera kommuner med lägre skattekraft än genomsnittet skulle inte få något bidrag, då det inte finns något direkt samband mellan skattekraft och utdebitering. Dessa skulle i stället kunna bli givande part. Systemet skulle heller inte ta hänsyn till de varierande förutsättningarna inom kommunerna när det gäller att upprätthålla likvärdig kommunal service. Låginkomsttagare som bor i rika kommuner skulle drabbas av den högre utdebitering som görs för att finansiera utjämningen. Utjämningseffekterna skulle även bli mycket begränsade. Det förhållandet att ett inomregionalt skatteutjämningssystem icke är invändningsfritt och att det är orealistiskt med hänsyn till landstingets pressade ekonomiska situation får inte betyda att inget görs för att minska de mest utsatta kommunernas bördor. Det är därför angeläget att den utredning som nu har direktiv att utreda det statliga skatteutjämningssystemet påskyndar sitt arbete. Tilläggsdirektiv som aktualiseras genom riksdagsmotionen får icke leda till att utredningsarbetet drar ut på tiden.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

Utgångspunkten för vår motion har varit situationen i Stockholms län. Den snabba expansionen under 1960-talet och början av 1970-twalet har lett till stora ojämlikheter mellan denna regions skilda delar. BL. a. har den snabba befolkningstillväxten medfört stora krav på kommunal service, stora insatser som kräver kapitalresurser när det gäller byggande av bostäder, skolor, daghem. gatunät och andra kommunala anordningar. Expansionen har inte skett jimnt i hela regionen. Vissa: kommuner har drabbats mycket hårdare än andra. Man har haft en befolkningstillväxt som har överstigit kommunernas förmåga att klara detta med bibehållen god ekonomi. Vi har följaktligen fått rika och fattiga delar i denna region, — Nr 133 vilken som helhet är en av landets rikaste. Invånarna har till följd av Torsdagen den detta kommit att leva under olika förhållanden. Att bygga ut den kom 20 maj 1976 munala servicen är ju beroende av vilka ekonomiska resurser som kom= == munerna har. Provisorisk inomre Speciellt tydligt framstår detta i de mest expansiva kommunerna, där = gional skatteutjämman trots en mycket hög utdebitering och stora ansträngningar i övrigt — ningsreform har en i förhållande till många andra kommuner svagt utbyggd kommunal service. I denna typ av kommuner är skattekraften oftast lägst. Behoven står alltså inte i relation till förmågan att tillgodose dem. Befolkningssammansättningen dikterar i hög grad behoven av kommunala insatser. Många barn liksom ett stort antal äldre fordrar omfattande kommunala åtgärder, kostsamma sådana. Likaså spelar förvärvsfrekvensen och tillgången till arbetstillfällen inom kommunen en stor roll för kommunens situation. Olikheten i kommunernas struktur även i detta avseende är mycket stor. Kommuner i den här regionen som haft en mycket långsam utbyggnadstakt startar ofta från en tidigare mycket god ekonomi med hög skattekraft. Dessa kommuner har alltfort en god ekonomi och möjligheter att bygga ut en kommunal service. Eftersom den här regionen har en gemensam arbetsmarknad och i många avseenden gemensamma intressen, anser vi i centerpartiet att det måste av solidariska skäl vidtas åtgärder för att förbättra villkoren och göra dem mera likvärdiga i alla delar av regionen. I slutet av förra året tillsatte regeringen en skatteutjämningsutredning som skall se över det statliga skatteutjämningssystemet som helhet. Här i Stockholmsregionen är situationen så akut, att åtgärder måste vidtas med det snaraste för att få en utjämning till stånd. Vi har därför föreslagit att man skall med förtur behandla frågan om en provisorisk inomregional skatteutjämning med hänsyn dels till de stora skillnaderna i utdebitering mellan olika kommuner, dels till skattekraften och till möjligheterna att bygga ut den kommunala servicen, så att den blir likvärdig i kommunerna inom landstinget. | Remissinstanserna Stockholms läns landsting och Stockholms kommun, som har yttrat sig över motionen, har något delade meningar om hur denna fråga skall lösas, men flertalet där är positivt inställda till att något görs. Jag vill betona att det ansvar riksdagen har i dag i detta ärende är att tillse att en ändring görs i lagstiftningen, så att landstingen får befogenheter att vidta åtgärder. Det är därför glädjande att finansutskottet som helhet står bakom kravet på att frågan om en inomregional skatteutjämning skyndsamt utreds. Det finns dock en reservation från vänsterpartiet kommunisterna fogad till betänkandet, vilken herr Claeson nyligen har talat om. I sak är man uppenbarligen enig med oss övriga, men i reservationen sägs, och det framgick också av anförandet, att utskottsmajoriteten inte har tagit hän-' syn till de svårigheter och orättvisor som skulle kunna uppkomma vid genomförandet av en inomregional skatteutjämningsreform. Till detta 193 kan sägas att finansutskottet inte tagit ställning till hur en reform skulle genomföras eller hur ett förslag om en sådan reform skulle se ut. Finansutskottet föreslår att riksdagen skall begära en utredning om hur man lagstiftningsvägen skall göra det möjligt för landstingen att vidta åtgärder av ifrågavarande slag. Som bilaga till. betänkandet har man fogat alla de remissyttranden som lämnats i frågan. De svårigheter och problem som en reform kan vara förenad med är där väl redovisade, liksom de olika kommunernas situation och mycket varierande ekonomiska läge. Utskottsmajoriteten betraktar det som en självklarhet att man i utredningsarbetet kommer att beakta de synpunkter som nu framförs och övriga omständigheter för att så långt möjligt tillgodose alla rättvisekrav. Frågan måste utredas förutsättningslöst. I övrigt vill jag hålla med herr Claeson om att detta naturligtvis inte är den enda väg som skall användas för att åstadkomma en utjämning. Över hela det politiska fältet måste strävan vara all skapa förutsättningar för så likvärdiga villkor för människorna som möjligt, inte bara i den här regionen, utan i alla delar av vårt land. Där spelar självklart alla de områden herr Claeson nämnde en viktig roll. Det gäller skattepolitiken, förhållandet i beskattningen mellan stat och kommun, bidragssystemet från staten till kommunerna, allt detta som håller på att utredas, regionalpolitikens utformning både för regionerna och för den inomregionala balansen. Men detta har vi inte haft att ta ställning till : utskottsbetänkandet och vi har därför inte yttrat oss över dessa frågor. Vi skulle kunna ta upp en debatt om dem här, men jag anser inte att det skulle leda någon vart i det ärende vi nu behandlar. Jag vill bara ta upp en sak som herr Claeson nämnde. Han menade att centern, med det förslag vi i någon mån skissat i motionen, skulle förutskicka att vissa rika kommuner skulle kunna köpa sig fria från socialt ansvar. Jag måste betona att det på intet sätt varit avsikten med vårt förslag. Jag tror inte heller man kan utläsa detta. I så fall har vi uttryckt oss otydligt. Jag vill understryka av det tvärtom är fråga om motsatsen: att man skall solidariskt hjälpa de människor som har det sämre ställt. Det är däri solidariteten ligger. Ingen skall kunna köpa sig fri från eu socialt ansvar. Jag vill också understryka att hänsynen till den kommunala servicen, utbud av daghem, åldringsvård, utbildningsmöjligheter av olika slag, skall vara utgångspunkten för diskussionen om en sådan här utjämningsreform.

Herr talman! Fru Söder säger att utskottet inte har tagit ställning till metoden för utjämning. Men utskottet ställer sig ju positivt till förslaget. Då borde utskottet också enligt min mening göra en ytterligare värdering av det. Om man tillstyrker ett förslag om utredning så bör man ha en mening om förslaget som man bör uttala. Det uppställer sig en rad frågor i sammanhanget: Varför har det inte sagts någonting om en utjämning mellan alla kommuner? Varför inte en utjämning också över länsgränserna — och inte bara inom en region? Detta är frågor om vilka negativa effekter som det föreslagna systemet skulle få som utskottet inte har belyst. Det är möjligt att utskottet menar att de bilagor som finns till betänkandet är så pass utförliga att man med utgångspunkt i dem kan utläsa svaren. Men nog borde det ha varit angeläget för utskottet att nämna de problem som det föreslagna systemet innebär och uttrycka en mening i sammanhanget.
: Herr talman! Jag tror att avsikten med förslaget framgår mycket klart. Även om jag är motionär och är glad över den behandling som motionen fått vill jag understryka att det inte talas om bifall till motionen i betänkandet. Men jag medger att det talas om. en regional skatteutjämningsfond. Utskottet har i stället valt ett mer neutralt uttryckssätt och begär alltså med anledning av motionen en skyndsam utredning av ett inomregionalt skatteutjämningssystem som skall tillgodose de krav på utjämning. inom regionen som vi har framfört i motionen. Herr Claeson anmärkte att vi också borde se till vad som händer över länsgränserna. Det var det förhållandet jag ville framhålla när jag talade om att detta förslag måste synkroniseras väl med det statliga skatteutjämningssystemet, som vi även är eniga om skall ha den dominerande 195 rollen. gional skatteutjäm Hingsreform -. Det förslag som nu behandlas skall förhoppningsvis bara behöva vara ett provisorium och det slutliga förslaget till skatteutjämning vara så fullödigt att det också kan tillgodose det krav på inomregional balans som jag tror att det finns en stark uppslutning bakom på grund av de erfarenheter som gjorts på många håll.

Herr talman! Jag vill bara foga några få synpunkter till de anföranden som tidigare har hållits. Jag rekommenderar kammarens ledamöter att ta del av de bilagor som är fogade till finansutskottets betänkande, inte minst bilagan från Stockholms läns landstings förvaltningsutskott. När detta utskott skulle yttra sig över remissen från finansutskottet förelåg det fem olika förslag, och det vittnar om den parlamentariska situationen i Stockholms läns landstings förvaltningsutskott! I den motion som har behandlats av finansutskottet i det föreliggande betänkandet har det yrkats att skatteutjämningskommittén skall ges kompletterande direktiv rörande provisorisk lagstiftning för landstingen för att kunna åstadkomma en inomregional skatteutjämningsreform. Det var för mig överraskande att den här motionen väcktes.

Det var kanske inte det rätta psykologiska ögonblicket just då. Men all right, man har gjort det och då ansåg vi från finansutskottets sida det vara riktigt att låta förvaltningsutskott och kommunstyrelse avge remissyttranden. Det skedde och vi har velat redovisa dessa yttranden som bilagor. Samtidigt har de båda remissinstanserna direkt till regeringen gjort framställningar om åtgärder för att skapa möjligheter för en inomregional skatteutjämning. Finansutskottet har haft att ta ställning till remissyttrandena. Jag vill betona — vilket fru Söder också gjorde nu senast - att man icke har tillstyrkt motionen utan utskottet har sagt att man i anledning av motionen anser att möjligheterna bör prövas. Men finansutskottet har varit försiktigt nog att inte säga ”pröva möjligheterna och framlägga förslag”, utan man har nöjt sig med att säga ”pröva möjligheterna”. Fru Söder har själv redogjort för vad utskottet anser måste iakttas, nämligen att det inte får bli en konflikt med den kommunala självstyrelsen. Det måste vara ett system som kan ullämpas även på andra håll i landet, och det måste vidare samordnas med det statliga utjämningssystemet. , Jag delar helt herr Claesons mening att vad vi har att förvänta är ett skatteutjämningssystem som utjämnar skillnader mellan rika och fattiga kommuner, kommuner som har god skattekraft och hög utdebitering och kommuner som har låg utdebitering och god skattekraft. Det är icke någon annan part än staten som kan ta krafttagen härvidlag. Därför Nr 133 hoppas vi att nu sittande utredningar skall kunna komma fram till re Torsdagen den och den kommunekonomiska utredningen. gional skatteutjäm Jag har alltså velat dämpa den entusiasm som jag har kunnat spåra — Hinusreform i finansutskottet för en inomregional lösning, och jag vill med detta,
Herr talman! Jag vill något kommentera vad herr Ekström sade om den förvåning han kände när den här motionen väcktes och när förslaget från hans partivänner här i Stockholmsregionen framfördes. Jag tycker att vi ofta får möta den motsatta invändningen — att man inte skall komma med tilläggsdirektiv när en utredning har pågått länge. Det är väl när en utredning nyss har tillsatts som man också har möjligheter att påverka arbetet och få en åtgärd vidtagen. Däremot delar jag den uppfattning som herr Ekström gjorde sig till tolk för här, att den statliga skatteutjämningen absolut skall vara det dominerande i detta sammanhang. Men det som har lett fram till vårt förslag här i länet är ju att vi som har en rik region som helhet kände ett solidariskt ansvar för de kommuner som här är drabbade. Vi har ändå gentemot landet i övrigt en gynnad situation. Om herr Ekström tycker sig ha noterat en förtjusning från min sida över finansutskottet så kan väl jag kvittera med att jag som motionär verkligen är glad över att man har velat gå med på att pröva dessa möjligheter. Det är nämligen allmänt omvittnat i denna region att här behövs snabba åtgärder för att uppnå balans i regionen och förhoppningsvis komma in i lugnare förhållanden. Då är en sådan här provisorisk omläggning onödig.
Herr talman! Herr Ekström uttrycker förhoppningen att de utredningar som finns på det här området snabbt skall komma med förslag, och det gör jag verkligen också. Vi har nu under en rad år upplevt hur en mängd förslag som berört problemet om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och kommuncernas svårigheter så att säga skjutits över till framför allt kommunalekonomiska utredningen. Det är verkligen angeläget att man snabbt kommer med åtminstone något delbetänkande eller delförslag på området, för tiden går och läget förvärras bara för kommunerna undan för undan. Ekonomin i Stockholms läns landsting är ju så undergrävd att det finns inga möjligheter — det tror jag man skall vara klar över — att bestrida kostnaderna för en interregional skatteutjämning. Av en finansierings 197 kalkyl som utarbetats av landstingets fastighetskontor framgår att landstingsskatten måste höjas med 3:50 kr. de närmaste fem åren för att man skall kunna behålla nuvarande servicestandard. Det skulle innebära att många kommuner i Stockholms län skulle få en skatt på över 30 kr., och då är inte eventuella skattehöjningar på kommunal nivå inräknade. Jag menar alltså fortfarande, och vill knyta an till vad jag sade förut, att utskottet borde ha närmare belyst att en sådan här skatteutjämning inte löser problemen för kommunerna. Utskottet borde mera utförligt ha redovisat den saken.
Herr talman! Det var ju precis det jag sade, herr Clacson, att man inte skall tro alltför mycket på en inomregional skatteutjämningsreform, utan det är uppenbarligen förhållandet mellan stat och kommun som utredes och det är inte bara kommunalekonomiska utredningen som arbetar, utan även de andra stora utredningarna. Jag nämnde t: ex. SSK utredningen. Det kan ju — för att ta ett exempel —- ifrågasättas om statsbidraget till grundskolan även i fortsättningen skall utgå på lärarlöner på samma sätt som i dag till alla kommuner. Man kan tänka sig att när det gäller specialdestinerade statsbidrag kan dessa utformas på eu annat sätt och varieras så, att man ger mera till de fattiga och mindre till de rika kommunerna. Jag skall inte ta upp någon debatt med Karin Söder om vad vi är överens om i finansutskottets betänkande nr 39. Det står där att möjligheterna till ett inomregionalt skatteutjämningssystem bör kunna prövas. Men jag vill också ha sagt att vi på den socialdemokratiska sidan kanske inte är så övertygade som motionärerna var om det lämpliga i att skapa en provisorisk lagstiftning för detta. Det är kostnadsfördelningen mellan stat och kommun som är det väsentliga. Även då skall vi emellertid komma ihåg att det inte finns några nya skattekällor i samhället, utan det är alldeles klart att om man skall transferera ytterligare medel från staten till kommuner och landsting kommer det ändå ytterst att vara skattebetalarna som i den ena celler andra formen har att betala.